Herr talman! Jag måste säga att det var ett mycket underligt resonemang som Lars Bäckström förde om att lägre marginalskatter skulle höja lönerna. Möjligen förklarar detta varför vänsterpartiet vill sänka gränsen för statsskatteuttaget med 20 % ned till 145 000 kr. För mig är det obegripligt att ni vill göra det och att ni vill höja skatten på löneökningar för alla vanliga yrkesgrupper i Sverige som arbetar full tid. Det är fullständigt obegripligt att ni vill göra det. Men det är klart att om ni tror att det blir högre reallöner om en industriarbetare som får 1 kr. mer i löneökning får avstå 50 öre i skatt i stället för 30 öre, framstår detta naturligtvis i ett förklarat skimmer, även om det är något konstigt. Jag tror att Lars Bäckström här faktiskt har läst fel. Det måste rimligen vara så att reallönen blir högre om marginalskatten är lägre, dvs. om det är en lägre skattesats på löneökningarna. Lars Bäckström gled förbi min fråga: Varför vill ni i vänsterpartiet höja skatten till 50 % vid 30 % kr.? Varför vill ni sätta gränsen där i stället för att låta den som nu gå vid 180 000 kr., vid vilken alla industriarbetare och vanliga tjänstemän hamnar i

Herr talman! Egentligen tycker jag att Gösta Lyngås påstående, att vi skulle ha syftat till att öka klyftorna i samhället med skattereformen, är så bottenlöst skamligt att man helst skulle vilja avstå från replik. Vi har genomfört reformen för att få möjlighet att upprätthålla välfärden i Sverige. Vi ser tydliga tecken på att den välfärden håller på att urholkas, när vi inte längre har råd med de sociala systemen. Jag tyckte faktiskt att detta var ett botteninlägg. Er investeringspolitik, de stora, flotta uttalandena om övergång till energisnål teknik och allt vad det handlar om, är ett gigantiskt industriprojekt. Det kommer aldrig att kunna fullföljas med er syn på industrisamhället. Det krävs en enorm industriell satsning för att man skall kunna komma dithän. Den måste ske under strikt miljömässiga former. Jag skulle gärna vilja ha besked avseende er sänkning av matmomsen. Det är något av det märkligaste jag har sett under alla år. Det har lagts fram många förslag i denna kammare om hur det skulle se ut, men jag tror faktiskt att ni tar priset. Vad är skälet till att den som går och köper oxfilé i butiken skall ha en sänkt moms på detta, medan de familjer som köper fläskkotletter eller en halv grillad kyckling skall ha förhöjd moms på detta? Jag vill gärna ha svar på den frågan, Gösta Lyngå.

Herr talman! Den skattereform som just genomförts innebär lägre skatt på arbete och sparande samt skärpt skatt på kapital och konsumtion på kredit. Det nya skattesystemet kommer att motverka den tidigare, främst bland många höginkomsttagare, så utbredda spekulationen och skatteplaneringen. Nolltaxering blir omöjlig eller försvåras kraftigt. Det är kanske detta, herr talman, som upprör moderaterna och Bo Lundgren så dant. Skattereformen leder till att rättvisan ökar och bidrar till att den svenska välfärdsmodellen kan bevaras och utvecklas. Det är en reform som vi socialdemokrater är stolta över. Jag hade tyckt att det helt enkelt hade varit underbart, Lars Bäckström, om ni hade varit litet mer konstruktiva vid utformningen av den nya reformen. Skattesystemet skall bidra till en rättvis fördelning. Med skatterna betalar vi för den gemensamma välfärden. Ett rättvist skattesystem skall finansiera vård, utbildning och omsorg, så att välfärden kan fördelas efter behov och betalas efter förmåga. Detta är en grundbult i den svenska välfärdsmodellen. Den genomförda reformen handlar självklart inte bara om kronor och ören. Den handlar också om moral och frihet, som moderaterna säger i sin valarbetarbroschyr. Men uppenbarligen har vi och moderaterna helt olika uppfattning om vad denna moral och frihet innebär. Enligt moderaterna är det tydligen god moral att genom fiffiga transaktioner och omfattande skatteplanering avstå från att betala sin del av skatten. På något annat sätt kan man knappast tolka moderaternas olika förslag till återinförande av olika former av avdrags och kvittningsmöjligheter i skattesystemet. Det gamla skattesystemets många avdrags och kvittningsmöjligheter ledde till en omfattande och mycket osund skatteplanering. Det var naturligtvis i de flesta fall helt lagliga transaktioner som gjordes. Men systemet uppmuntrade till skattemanipulationer i stället för produktiva investeringar och satsningar för framtiden. När den som redan har mycket, och dessutom tillgång till skickliga skatteexperter, efter eget fritt skön kan avstå från att betala sin del av skatten, ja, då upplevs naturligtvis detta som orättvist. Konsekvenserna av ett sådant system är att den som inte kan utnyttja systemet, eller som helt enkelt är lojal med systemet, får betala en ökad andel av våra gemensamma insatser. Att moderaterna vill återinföra det gamla orättvisa avdragsraseriet är inte särskilt förvånande. Jag ser att Bo Lundgren ruskar på huvudet. Det ligger helt i linje med deras ambitioner att försvaga vår gemensamma sektor och att bevara gamla privilegier.

Herr talman! Vi socialdemokrater slår vakt om solidariteten och rättvisan. Dessa mål utgör de mest grundläggande värderingarna i arbetarrörelsen. Allas lika rätt till trygghet och välfärd är beroende av hur villiga vi är att betala för den. Men inte bara det, det är också nödvändigt att de som har stor bärkraft är beredda att avstå litet till dem som har lägre bärkraft. Detta är innebörden av solidariteten och rättvisan. Moderaterna vill på sikt sänka skattetrycket i Sverige till den nivå som gäller i motsvarande andra västeuropeiska länder. Men skattetrycket är inte, Bo Lundgren, ett entydigt begrepp. Jämförelser mellan olika länder måste, för att ge en rättvis bild av förhållandena, beaktas med hänsyn tagen till de olika ländernas varierande förutsättningar. Också vi socialdemokrater tror att det vore bra om det blev ett något lägre skattetryck. Vi är övertygade om att det nya skattesystemet kommer att medverka till att det blir ett ökat ekonomiskt utrymme framöver. Men kraven på en sänkning av det totala skattetrycket måste ses i relation till alla krav -- inte minst gäller det krav som ställs här i kammaren -- på goda pensioner, på en god vård samt på en god utbildning och omsorg. Kraven på skattesänkningar måste ses i förhållande till de andra angelägna behov som människor har. Också folkpartiet kräver i sin partimotion en sänkning av skattetrycket. Detsamma gör centerpartiet. Men kraven på en sänkning av skattetrycket följer en fallande skala. Moderaterna går längst. Centern uttrycker sig litet mera försiktigt, och folkpartiet liberalerna hamnar någonstans mittemellan. Jag har ytterligare en fråga till Kjell Johansson och Rolf Kenneryd: Tycker ni att moderaternas krav på skattesänkningar är förenliga med bevarandet av välfärden? Alla skall ju kunna erbjudas god vård, utbildning och omsorg. Jag tycker att Lars Bäckström ställde en bra fråga till moderaterna, som dock Bo Lundgren inte svarade på: Hur skall ni finansiera era skattesänkningar om 27,5 miljarder? Jag vet att svenska folket vill ha ett konkret svar på den frågan. Herr talman! Den svenska ekonomin är i grunden stark. Men för den skull är det inte så, att vi inte har några problem. Tillväxten är alltför låg. Kostnadstrycket har varit för starkt, och inflationen har gröpt ur vår köpkraft. Det har i debatten hävdats att skattereformen skulle gynna de högavlönade och missgynna människor som har lägre inkomster, särskilt kvinnorna. Men det är inte sant, Gösta Lyngå! Det finns ingen sanning bakom era påståenden, Lars Bäckström! Jag rekommenderar er att studera LO ekonomernas utredning av effekterna av den nya skattereformen. Höginkomsttagarna får faktiskt betala sina egna skattesänkningar. Skatteplanerare och andra som tidigare haft lågbeskattade inkomster får skattehöjningar. Marginalskattesänkningen kompenseras effektivt genom avdragsbegränsningar och genom en skärpt skatt när det gäller olika typer av löneförmåner och andra tidigare lågbeskattade inkomster. I det nya systemet flyttas skattebördan över från arbete till kapital. Det tycker jag att ni i vänsterpartiet borde kunna ge oss en liten eloge för. Kapitalet har stor bärkraft men har i det gamla skattesystemet inte bidragit till finansieringen av vården, skolan eller barn och äldreomsorgen. Genom skattereformen kommer kapital att beskattas efter bärkraft och att få bära sin del av ansvaret för finansieringen av den gemensamma sektorn. Detta tycker jag är bra. En övervägande majoritet när det gäller löntagarhushållen får en rejäl standardhöjning. Barnfamiljerna får ett bättre resultat än andra hushåll. Särskilt bra går det för ensamstående som har barn och som bor i lägenhet. Här är det naturligtvis framför allt de kraftigt förbättrade barn och bostadsbidragen som hjälper till. Av de beräkningar som har gjorts av skattereformens fördelningseffekter framgår det att reformen totalt sett ger ett förhållandevis neutralt utfall. Andelen vinnare är kanske t.o.m. något större bland kvinnorna än bland männen. Det beror på att männen i genomsnitt har högre inkomster än kvinnorna. Detta innebär att männen får ett större utbyte av marginalskattesänkningar. Å andra sidan har männen i regel större avdrag och en större andel tidigare lågbeskattade inkomster. Detta innebär att männen får stå för en större del av finansieringen av reformen än vi kvinnor. Också den skärpta beskattningen av olika löneförmåner träffar männen i högre grad än kvinnorna. Kvinnorna får ett större utbyte av den särskilda skatterabatten, eftersom denna främst utgår till kvinnor som har deltidsarbete. För många deltidsarbetande kvinnor innebär skattereformen en betydligt lägre skatt än tidigare. Moderaterna vill införa ett grundavdrag för barn vid den kommunala beskattningen, och i likhet med centerpartiet vill man återinföra skattereduktionen för hemmamake. Men vi socialdemokrater har tillsammans med folkpartiet liberalerna valt andra vägar för att stödja barnfamiljerna. Jag vill ställa en sista fråga till Kjell Johansson: Står ni i folkpartiet fortfarande fast vid skattereformen, vid detta med att den gynnar kvinnorna och barnfamiljerna, eller tänker ni överge reformen för att eventuellt bilda en regeringskoalition med moderaterna? Det är en oerhört viktig fråga som jag förväntar mig ett tydligt svar på. Herr talman! En annan grupp som i debatten har framställts som skattereformens förlorare är pensionärerna. Men inte heller detta är sant. Pensionärerna är förvisso inte en enhetlig grupp. Men totalt sett kommer pensionärerna att klara sig bra med det nya skattesystemet. Det finns dock en liten grupp pensionärer som på grund av låg pension och stora hyreshöjningar har kommit i kläm. För denna grupp har regeringen redan föreslagit extra insatser. Det grundläggande problemet för denna grupp är dock inte skattesystemet. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare som skall se över förhållandena och komma med förslag till ett nytt KBT-system. Anledningen till att de här pensionärerna har kommit i kläm är det orättvisa kommunala bostadstillägget. Jag vill också kommentera några punkter i betänkandet med anledning av motioner där man kräver en översyn av vissa regler. Först och främst gäller det en översyn av reglerna i fråga om utlandsresor. Vi i utskottet delar motionärernas uppfattning att det i fråga om reglerna är angeläget att åstadkomma en bättre samstämmighet när det gäller utlandsresor och resor inom Sverige. En översyn planeras nu inom finansdepartementet i detta syfte. En annan fråga gäller den tekniska utformningen av fastighetsskatten. Kjell Johansson har redan berört denna fråga. Motionären anser att skatten skall göras mer enhetlig för alla bostäder, oavsett vilken typ av hyreshus som lägenheterna är belägna i. Vi kan för närvarande inte anvisa tekniskt lämpliga metoder för bättre lösningar än vad som nu gäller. Vi anser därför att det behövs en översyn av detaljerna i detta avseende. Slutligen riktas det i flera motioner viss kritik mot reglerna för reavinstbeskattning beträffande bostadsrätter. Jag erkänner, Bo Lundgren, att systemet är krångligt. Det är därför som vi säger -- Bo Lundgren har säkert läst betänkandet -- att vi vill att det görs en översyn av de här reglerna. Det gäller ju att åstadkomma en större rättvisa samt enkelhet och begriplighet. Det är kanske inte så konstigt att det, när vi har gjort om hela vårt omfattande skattesystem, har uppstått en del krångel. Naturligtvis skall vi komma till rätta med uppkomna problem. I samband med riksdagens tidigare behandling av den stora skattereformen har moderaterna -- så har jag räknat ut det -- avgivit ungefär 170 reservationer. Även till dagens betänkande finns närmare 40 reservationer fogade. Reservationerna har det gemensamt att de i många fall skulle leda till ökade orättvisor och ökade manipulationsmöjligheter. Inte nog med det, fru talman: utöver ökade möjligheter till avdrag och skatteplanering för i första hand de redan välbeställda, skulle skattebördan vältras över på de vanliga löntagarna. Möjligheterna att bevara och utveckla välfärden för de många skulle kraftigt undermineras. Visst, Bo Lundgren, kan det vara populärt att på gator och torg lova skattesänkningar och nya avdragsmöjligheter. Men jag blir ganska upprörd när moderaterna och folkpartisterna i Stockholms kommun beslutade häromkvällen att sänka kommunalskatten med 20 öre. Det blir inte många ören mer i kuvertet för sjukvårdsbiträdet på Södersjukhuset, men det blir ett stort hål i den kommunala kassan. Många gamla, barn och pensionärer får inte den omvårdnad som de så väl behöver. Slutligen: Vi står fast vid den skattereform som vi tillsammans med folkpartiet genomfört. Den skall göra det lönsammare att arbeta och spara, samtidigt som kapitalet skall få bära sin del av skatten. Nolltaxerarnas tid är förbi -- hipp, hipp, hurra! På några års sikt kommer skattesystemet att, tillsammans med andra åtgärder, innebära ökad tillväxt och bättre möjligheter att utveckla vår välfärd.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

Fru talman! Anita Johansson påstod pompöst att jag hade fel i fråga om fördelningseffekterna, så det får jag lov att ta upp. Om kvinnornas ekonomi sade jag ingenting. Vad jag snarast tänkte på var lågpensionspensionärerna. Jag tror att det står alldeles klart för alla att de har fått en besvärlig situation genom skattereformen. Det är inte förvånande, eftersom det tidigare betalade en mycket liten direkt skatt. Nu betalar de en högre indirekt skatt, medan sänkningen av deras direkta skatt är minimal. Jag tror på de procentuella siffror som Lars Bäckström redovisade. Det är t.o.m. ännu värre. Det är inte procent det gäller utan tusenlappar. För en höginkomsttagare gäller det åtskilligt flera tusenlappar. Detta spelar en roll. Det är allvarligt, och någonting ordentligt bör göras. Johansson när det gäller matmomsen. Skulle man inte, i samband med den planering som pågår för att inordna Sverige under EG, i första hand tänka på att sänka matmomsen till någonting som ligger rimligt nära EGs linje och inte låta den vara fyra gånger högre?

Fru talman! Anita Johansson ställde ett antal frågor till mig. Jag skall försöka besvara dem alla, även om jag inte hann notera dem ordentligt. Den första frågan gällde om fiffiga transaktioner och skatteplanering skulle vara möjliga och om vi var beredda att acceptera moderaternas syn på detta. Nu tror jag inte att moderaterna har den synen. Fiffiga transaktioner, Anita Johansson, skall inte vara tillåtna om de är olagliga. Däremot skall skatteplanering vara tillåten under förutsättning att det innebär att man planerar sin skatt med fullständigt beaktande av gällande skattelagstiftning och skatteregler. Det skall t.ex. vara tillåtet även i fortsättningen att placera sina pengar på de bankkonton som är tillåtna enligt skattelagstiftning eller annan lagstiftning. Vi tycker att det är en fullt legitim skatteplanering. Anita Johansson frågade också om vi tycker att moderaternas förslag om en sänkning av skattetrycket är förenligt med rättvisa och lika villkor. Av vår partimotion framgår ju att det finns skillnader i fråga om den takt i vilken vi vill gå fram. För övrigt är vi helt överens med moderaterna om inriktningen. Det finns en betydande samsyn inom skattepolitiken mellan folkpartiet liberalerna och moderaterna. Vi har en mycket stark tilltro till att vi skall kunna skriva oss samman om skattepolitiken. Jag håller det för högst osannolikt att inte något av partierna skall kunna jämka sig. Jag tror att vi skall kunna hitta fram till en rättvis formel. Vidare frågade Anita Johansson om vi står fast vid reformen. Ja, det är klart att vi står fast vid reformen, men man kan inte tolka detta så att det inte kommer att ske några som helst förändringar i skattepolitiken under den kommande perioden. Självfallet kommer vi att genomföra de intentioner som vi har inom skattepolitiken och som framgår klart av vår motion. Det är helt uppenbart. Inte har vi bundit oss för tid och evighet. Det framgår t.ex. av motionen att vi vill sänka skattetrycket och gå vidare med att avskaffa skadliga skatter. Man kan ju inte sänka skattetrycket utan att förändra systemet. Vi vill också sänka momsen. Johansson: Varför vägrar ni socialdemokater att avskaffa avdragsrätten för fackföreningsavgifter och se över beskattningen av båda parter?

Herr talman! Jag vill kort beröra en fråga som Anita Johansson ställde och som jag inte hann med i min förra replik. Det gäller frågan om centerpartiet i en eventuell kommande borgerlig regering kan ställa upp på moderaternas krav när det gäller sänkningar av skatterna och om vi anser att de är förenliga med en rimlig social välfärd. Svaret på den frågan är nej. Jag har kungjort det i debatter i den här kammaren för ungefär en månad sedan. Jag uttryckte det då, och jag gör det nu också, så att det finns vidlyftigheter i moderaternas samlade skatteförslag som vi inte kommer att kunna ställa upp på. Men jag utgår också ifrån att det även från moderat håll kommer att visas ett större ansvar efter regeringsbildningen än före. Jag vill därför instämma i de förhoppningar och bedömningar som Kjell Johansson gjorde, nämligen att det skall vara möjligt att åstadkomma överensstämmelse på de här punkterna. Jag vill också klargöra att jag i det fallet räknar med att folkpartiet väsentligt skall bidra i detta arbete; desto mer när Bengt Westerbergs flirt på högerkanten har nyanserats en aning. Jag vill också något kommentera den mycket ihärdiga fråga som Anita Johansson ställde till Kjell Johansson, nämligen om folkpartiet står fast vid reformen. Sanningen är ju, i nuläget i varje fall, att ni står gemensamt cementerade i den här omläggningen i varenda detalj. Det har inte varit möjligt att åstadkomma några förändringar i det här betänkandet. Därför upprepar jag det jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att om det skall bli möjligt att genomföra de förändringar som egentligen är nödvändiga, krävs det en ny regering som är byggd på en icke-socialistisk grund. Jag utgår då från att de prestigeskäl som uppenbarligen nu är vägledande och förhindrar genomförandet av förändringar kommer att vara bortblåsta.

Herr talman! Tack, Rolf Kenneryd, för klargörandet att centern åtminstone inte kommer att ställa upp på dessa transaktioner i skattesystemet, om jag har förstått det hela rätt. Rolf Kenneryd använde ju orden ''minst sagt vidlyftiga förslag från moderaterna''. Det kan man lugnt understryka. Det är väl så, Bo Lundgren, att skattetrycket ökade under de borgerliga åren från 48,5 till 50,9 %, om jag kommer ihåg rätt. Jag kan inte siffrorna riktigt i huvudet, men det var ungefär så. Vi i socialdemokraterna har tittat igenom detta med skatteplanering och alla de förslag vi har lagt genom åren. Det är bara att konstatera att moderaterna vinner eller förlorar, det beror på hur man ser det, med 22--0. Det är bara att konstatera detta och vara tacksam för att folkpartiet och centern inte ställer upp på moderaternas skattesyn. Herr talman! Inför höstens val hoppas jag att moderaterna inte skall få så många mandat, och inte de andra borgerliga partierna heller. Jag påminner mig om skatteutredningen i augusti 1988. Då satt Bo Lundgren, Anne Wibble och jag på ett skatteutredningssammanträde. Då gick tongångarna om vem som skulle bli budget eller finansminister efter höstens val. Det var ganska skönt att komma tillbaka och konstatera att moderaterna hade förlorat tio mandat och folkpartiet sju. Jag kommer att göra allt jag kan för att informera väljarna om er splittring i skattepolitiken och på många andra områden i politiken. Jag är övertygad om att framför allt kvinnorna inte kommer att gå på moderaternas skattesänkningsförslag. Vi vet att kvinnorna vill ha god omsorg, god barnomsorg och en god vård i det svenska samhället. Jag skall svara på Kjell Johanssons fråga när det gäller skattereduktion för fackföreningsavgifter. Jag vet att det är en av de frågor som ni tre borgerliga partier är överens om. Det förvånar mig inte heller, eftersom ni aldrig har haft någon större känsla för den svenska fackföreningsrörelsen. Det skall jag också bidra med att upplysa folket om i valrörelsen.

Fru talman! Det vi tar upp i dag är egentligen en del konsekvenser av den stora skatteomläggningen. Det kan vara värt att erinra sig vad den faktiskt gick ut på förutom vissa förenklingar och förbättringar. Utgångspunkten var att vi i Sverige ansågs behöva öka den ekonomiska tillväxten. Människor behöver pengar för att konsumera mera. Vad gör då socialdemokrater och folkpartister? Jo, de sänker skatterna kraftigt för dem som har höga inkomster och litet för dem som har låga. 60 miljarder skall fördelas om och finansieras. Därför höjer man momsen på allt som man över huvud taget kan tänka sig. Eftersom det drabbar vardagslivet försämras de ekonomiska villkoren kraftigt för låginkomsttagarna, som tvingas till mera och intensivare arbete för att klara sin ekonomi. För att redan välbärgade skall kunna öka sin konsumtionsstandard tvingas lågavlönade till mera arbete. Det är en skön verklighet som socialdemokratin i dessa dagar målar upp för medborgarna och tvingar dem att leva i. Det är ganska märkligt att man efter 100 års socialdemokratisk politik går högerkrafterna så till viljes. Vad har det här medfört? Det har för det första medfört att man momsbelade kollektivtrafiken trots att man från den bakomliggande utredningen kunde visa att det skulle leda till minskat åkande med kollektivtrafik utom för flyget, som används av många affärsmän. Samtidigt vet vi att transportarbetet ökar. Vi får därmed ökad vägtrafik i stället för spårburen trafik. En omläggning till spårbunden trafik skulle vara så nödvändig för att klara miljön, hälsan och livhanken. Vi får en utveckling som helt strider mot tidigare fattade riksdagsbeslut om tak för koldioxidutsläpp och reduktion av utsläpp av kväveoxider. Momsbeläggning av persontransporter är ett av de mest miljöfientliga beslut som riksdagen någonsin har fattat. Nu kan inte gärna socialdemokrater och folkpartister komma i valrörelsen och tala om att de är miljöintresserade. Gör ni det bluffar ni utan att skämmas och utan att rodna. Det är denna sorts falskhet som gödslar politisk populism som hos greven och hans betjänt, Bert och Wachtmeister, Momsen på kollektivtrafiken måste bort, och det snarast. Det gäller i första hand för den land och sjöbaserade trafiken. Vi har ansvar för miljön. Vi har ansvar för människors liv, och vi har ansvar för framtiden. Vägtrafiken måste minskas till förmån för kollektivtrafik. En slopad moms skulle innebära att fler människor tar tåget eller åker kollektivt i övrigt. Minskad biltrafik ger färre dödade och skadade i samhället. Vi förbrukar mindre mängder drivmedel, och vi kan minska vår import och få en förbättring av bytesbalansen. Men det bryr sig plötsligt inte ens finansdepartementet om, trots att man dagligen uppger att man har mycket stora problem med bytesbalansen. I praktiken bryr man sig dock inte ett dyft om det. Plötsligt spelar nationens ekonomi inte så stor roll. Människors väl och ve spelar uppenbarligen inte heller någon större roll. För t.ex. Gotland har momsen på persontransporter inneburit att transporterna dit har gått upp med 35 %. Milkostnaden är enligt vad Gunhild Bolander sade i en debatt härförleden 85 kr., att jämföra med den statliga milersättningen för bil i tjänst som är 12 kr. per mil. Det är en stor skillnad för de människor som bor där. Det kommer att slå mycket snett för Gotlands turism i framtiden. Näringslivet har det redan mycket besvärligt där. Det här är ett led i ett sätt att försöka isolera Gotland, som jag personligen tycker utomordentligt illa om. Det är inte bara därför att jag bor där, utan därför jag tycker att man inte skall behandla en del av landet så. För det andra infördes moms på turism och restauranger. Vid årsskiftet gjorde man turistandet och ätandet på krogarna, och allt det som Rolf Kenneryd nämnde tidigare, mycket dyrare i ett enda slag genom att höja den s.k. turist och restaurangmomsen. Vi har redan ett betydande underskott i vår resekostnadsbalans gentemot utlandet, som också belastar bytesbalansen. Ändå har Sverige fantastiskt mycket att erbjuda naturintresserade människor från hela världen. Varför skall man då göra det svårare för dem att ta sig hit av kostnadsskäl när det dessutom försämrar vår ekonomi? Vissa delar av landet som Öland och Gotland som är extremt beroende av sommarturismen kommer att drabbas mycket negativt av momshöjningen. Denna momshöjning är djupt olycklig ur regionalpolitisk synpunkt. Vad hjälper alla möjliga fina regionalpolitiska stöd om man sedan rycker undan grunderna med ett enda enkelt riksdagsbeslut i helt andra frågor? Återgå till den gamla restaurangmomsen! För det tredje gäller det matmomsen. Den har av någon egendomlig anledning redan behandlats i ett tidigare betänkande. Att ha världens högsta matskatt och sedan delta i klagolåten över höga matpriser är faktiskt en politisk kollaps. Gör slag i saken och hjälp medborgarna till rimligare matkostnader genom att slopa momsen på basmaten. För det fjärde är momsen på den alternativa vården ett märkligt kapitel. Här kommer en del avigsidor fram. Genom att inte all god vård momsbefrias får man en diskriminering av olika vårdformer skattevägen. Jag trodde faktiskt att vi hade kommit längre i tankarna på avreglering och öppenhet än att riksdagen medvetet skulle införa diskriminerande skatter. Alternativa vårdmetoder är ett gott komplement till de vanliga. De olika formerna kan stimulera varandra och leda till en intressant utveckling. Det kan inte gärna vara riksdagens uppgift att skattevägen diskriminera olika vårdformer. Om skillnader skall göras måste det ske på grundval av goda analyser av metoder och resultat. Några sakskäl för diskriminering skattevägen har inte angivits. I betänkandet anförs bara byråkratiska skäl. Det förvånar mig att folkpartisterna, de s.k. liberalerna, ställer sig bakom denna diskriminering. De brukar i alla andra sammanhang vilja framstå som främjare av konkurrens och initiativ, men så plötsligt slår monopolfällan igen med ett brak. Det skall bli intressant att se om den stora konkurrensrapporten, som lades fram häromdagen, tar upp frågan om monopoliseringen av vården. Vi i miljöpartiet skulle den här gången vilja föreslå momsbefrielse för naprapater, eftersom dessa är legitimerade. Vår grundinställning är att de alternativa formerna inte skall diskrimineras, allra minst skattevägen. Vi måste ha en neutral hållning till de vägar människor väljer för att bli friska. Det kan inte vara skatteutskottets och riksdagens uppgift att välja åt medborgarna. Frihet till vård borde vi alla kunna ställa upp på -- dock inte skatteutskottets majoritet, vilket förvånar mig. Varmed skola vi betala? I miljöpartiets ekonomiska motion, Gröna Luntan, har vi redovisat hur vi vill finansiera förändringarna i momssatser och andra förändringar i den ekonomiska politiken som vi vill ha för att leda utvecklingen inom ekologiskt hållbara ramar. Mycket av det jag har sagt tyder på att skatteutskottets majoritet inte är ett dyft intresserade av att vi skall kunna leva inom de ekologiskt hållbara ramarna. Detta betyder ett bakslag för vår framtid. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5, 12, 14, 17 och 24.

Herr talman! Under allmänna motionstiden lade Per Olof Håkansson, Birger Rosqvist och jag fram en motion där vi lyfte fram betydelsen av Sjöräddningssällskapets verksamhet som en viktig del av den svenska sjöräddningen runt våra kuster. Bakgrunden är att denna organisation är mycket gammal. Den byggdes egentligen upp när det fanns rederier av större dignitet i Sverige än det finns i dag. Redare runt våra kuster stod till stor del för finansieringen av verksamheten inom Sverige har också i internationella sammanhang träffat överenskommelser som innebär att vi skall se till att sjöräddningen fungerar i de svenska farvattnen. Sjöräddningsverksamheten bedrivs förutom av sjöräddningen av statliga myndigheter som kustbevakningen, marinen och flygvapnet samt av enskilda och till viss del av kommunernas räddningstjänst.

Nu tror jag emellertid inte att den faran föreligger. Däremot finns det en risk, enligt vad sällskapet säger, att en del av verksamheten kommer att avvecklas. Men jag hoppas att inte det heller inträffar. Jag tycker att det hade varit enklare att kompensera dem på det gamla sättet, genom att låta dem slippa betala mervärdeskatt. Men eftersom utskottet har valt en annan väg försöker jag tillsammans med mina motionskamrater att vara realistisk. Jag vill ändå påpeka att alla som har gått upp i talarstolen och alla i utskottet med all önskvärd tydlighet har framhållit vikten av sällskapets verksamhet. Kjell Nordströms inlägg vittnar verkligen också om detta. Eftersom inte den, enligt vår mening, enklare vägen gick att använda, är det bättre att gå utskottets väg. Jag ser mycket positivt på den skrivning som finns i utskottsbetänkandet och det uttalande som Kjell Nordström gjorde. Det tolkar jag som att sällskapet kan räkna med stöd från staten för sin fina verksamhet.

Herr talman! Vi har under dagen fört en både lång och intensiv debatt om skatter. Nu går vi över till det mer administrativa och byråkratiska kring skatterna. I skatteutskottets betänkande 21 behandlas regeringens proposition 89, som föreslår att riksskatteverkets nämnd för rättsärenden, rättsnämnden, bryts ut från verket och i fortsättningen med eget namn, skatterättsnämnden, fattar beslut om förhandsbesked. Vidare justeras avgiften för erhållande av förhandsbesked. Det är en anpassning till dagens penningvärde. Den nedre gränsen höjs från 400 kr. till 600 kr. och den övre gränsen från 6 000 kr. till 10 000 kr. Uppgiften att fatta beslut om dispens i flera ärendetyper, som nu ligger på rättsnämnden, skall enligt förslaget flyttas till skattemyndigheterna. I anslutning till propositionen har lagts motioner med invändningar i detaljfrågor, varför utskottet inte är enigt. Vi har tre reservationer i betänkandet. Jag skall inte gå in på utskottsbetänkandet utan ber att få hänvisa till detta. I reservation 1, som de tre borgerliga partierna står bakom, vill de att det allmännas talan i skattemål skall föras av ett självständigt ombud med en oberoende ställning gentemot skattemyndigheterna. Utskottets majoritet anser att regeringsförslaget ligger väl i linje med de regler som nu gäller för det allmännas processföring beträffande inkomst och förmögenhetstaxering. Att nu, bara några månader efter att de nya reglerna börjat tillämpas, införa en ny ordning kan inte vara acceptabelt. Erfarenheterna i de här frågorna är att det finns ett ganska stort förtroende för den ordning som gäller. I reservation nr 2 vill man att skatterättsnämnden skall vara helt fristående från riksskatteverket. Den ordning som föreslagits i propositionen har stora fördelar genom att nämnden kan utnyttja den stora kompetens och sakkunskap som finns inom riksskatteverket. Vidare råder viss osäkerhet om behovet av handläggare, som kan variera från tid till annan. Det är därför värdefullt ur flera synpunkter med en gemensam kansliorganisation. Hittilldags har det inte funnits några klagomål på handläggningen av de här frågorna, och det finns troligen ingen större risk för att förtroendet skulle minska. Den tredje reservationen handlar om handläggningstiderna. Man vill att handläggningstiden skall maximeras till sex månader och vill ha en målsättning på högst tre månader. Det är naturligtvis angeläget med så korta handläggningstider som möjligt. Det är också själva huvudsyftet med förslaget. Den gemensamma kansliorganisationen kommer att medverka till detta. Vidare kan nämnas att nämnden kommer att få större möjligheter att besluta i mindre sammansättningar, vilket innebär en rationalisering av arbetet. Höjningen av avgifterna kan också medverka till att minska ansökningarna om förhandsbesked. Det finns därför i dag ingen som helst anledning att binda upp sig för en viss tidsgräns. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan utskottsbetänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag tror att den betydligt större bromsen på anströmningen av ansökningar har berott på att man med nuvarande ordning har haft så lång väntetid att många människor inte tycker det är lönt att begära förhandsbesked, när man kan få vänta kanske ett år eller längre.

Herr talman! Skogsvårdsavgiften hämmar en positiv utveckling av svenskt skogsbruk. Det finns ingen annan näringsverksamhet som på samma sätt straffbeskattas avseende sina produktionsmedel. Det är ju egentligen fråga om en extra förmögenhetsskatt. Det är en orimlig pålaga, som lägger beslag på ungefär 50 % av det samlade skogsnettot. Skatten utgör uppenbarligen ett hot mot det enskilda skogsbruket. Därför är det absolut nödvändigt att avveckla denna principvidriga skatt för att på så sätt bidra till att vi kan få ett uthålligt enskilt skogsbruk även framdeles i vårt land. I samband med den pågående omställningen av svenskt jordbruk är det enligt moderat uppfattning helt fel att hämma användningen av åkermark för skogsplantering genom att hålla fast vid denna skatt. Snarare bör en sådan förändring stimuleras för att tillgodose behovet av biobränsle. Det är enligt min mening viktigt att skogsbruket får ytterligare ett ben att stå på. Förutom att utnyttja skogen för virkes och massaproduktion är det också viktigt att i framtiden i ökad omfattning även utnyttja skogsresursen för produktion av värme och el. En sådan utveckling skall inte hämmas av en snedvridande beskattning. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte vill delta i att vare sig sänka eller slopa den här skatten. Av debatten tidigare i dag har det ju klart framgått att socialdemokraterna inte är intresserade av att sänka skattetrycket i Sverige. Jag kan däremot konstatera att de borgerliga partierna är helt eniga om att i varje fall halvera den nu gällande skogsvårdsavgiften och att den förestående fastighetstaxeringen inte får innebära att avgiftsuttaget ökar. Moderaterna är eniga med centern om att slopa skatten. Vi har dock valt att göra det på en tvåårsperiod, av budgetskäl. Som framgår av reservationen får vi samma uttagseffekt år 1991. Båda partierna föreslår en avgift för det här året på 0,4 %. Det är enligt min mening nödvändigt att få en ny borgerlig regering för att vi skall få bort skogsvårdsavgiften. Det är viktigt att den avvecklas så snabbt som möjligt. Med det här sagda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det är ju en gammal kär följetong som vi nu avhandlar. Skogsvårdsavgiften är en unik form av beskattning. Den drabbar vår viktigaste exportnäring. Därför är det naturligt att det finns många både goda och välkända argument för dess avskaffande, men flertalet av dem är tidigare framförda i denna kammare och därför skall jag inte ta upp tid med att upprepa dem. Det finns dock ett inslag som är nytt; ja, egentligen två. Ett nytt inslag är att sedan vi sist debatterade den här frågan har en del bidrag på skogsvårdssidan, som tidigare har anförts som argument för avgiftens bevarande, avvecklats. Det är alltså ytterligare ett skäl för att nu ta steget fullt ut och även avveckla skogsvårdsavgiften. I dag är, som tidigare har sagts, en större andel av densamma en ren skatt. Men det finns också ett annat nytt inslag när vi den här gången behandlar skogsvårdsavgiften, nämligen moderaternas förändrade inställning. Numera förespråkar moderaterna ett tvåstegsbeslut med enbart en halvering av avgiften som det första steget. Det framstår som särskilt ologiskt att ha denna förändrade inställning just mot bakgrund av att riksdagen har slopat en del av de skogsvårdsbidrag som tidigare har ansetts finansierade av skogsvårdsavgiften. Jag tycker därför det finns fog för att säga att moderaterna har rört sig i fel riktning. Jag hade tänkt ställa frågan varför, men den frågan har Karl Gösta Svenson redan besvarat i sitt anförande, när han säger att budgetskäl har föranlett denna förändrade inställning. Jag kan inte underlåta att något höja på ögonbrynen inför denna upplysning, eftersom vi tidigare i dag har debatterat skattesänkningsförslag från moderaterna på totalt 27,5 miljarder kronor. I denna skattesänkningsambition har moderaterna inte lyckats inplacera 0,2 miljarder kronor, vilket är det ungefärliga värdet av den halvering som skulle återstå om man gick på moderaternas nya förslag. Nu säger majoriteten inte helt oväntat att den här frågan väl får sin kommande utformning i den skogspolitiska utredningen. Men den här utredningen kommer av naturliga skäl att ta mycket god tid på sig. Utgången av densamma är dessutom osäker. Trots moderaternas förhoppningsvis tillfälliga vankelmod i den här frågan tror jag mig kunna konstatera att det säkraste sättet att få till stånd en ändring på denna punkt är att se till att vi har en ny regering i höst, en regering uppbyggd på icke-socialistisk grund. Eftersom något yrkande därom inte låter sig framställas i denna kammare nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag förnekar å det bestämdaste att det är fråga om en skatt, utan det är en avgift. Med den här avgiften finansierar man olika former av åtgärder inom skogsnäringen. Det mesta av dessa pengar går till skogsvård, skogsbilvägar osv. Det höjer i sin tur värdet på skogen. Om det skulle vara en skatt är det fråga om en sällsynt skatt. Det är i så fall en skatt som man får göra avdrag för vid taxeringen. Mig veterligen finns det ingen annan skatt som man får göra avdrag för vid taxeringen, såsom man gör med skogsvårdsavgiften.